Herr talman! Fredrik Schulte har frågat statsrådet Mehmet Kaplan dels om han är öppen för att förlänga tidsgränsen för hur länge man får hyra ut en bostadsrätt i andra hand, dels om han är öppen för att separera frågan huruvida en bostadsrättshavare får hyra ut sin lägenhet från frågan om vem som blir den faktiska hyresgästen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen.Möjligheterna för en bostadsrättshavare att hyra ut sin lägenhet utökades för att på kort sikt öka antalet tillgängliga bostäder. Lagändringarna utformades i samråd med intresseorganisationer på området för att säkerställa att bostadsrättsföreningar har förutsättningar att fungera väl. Jag är inte beredd att gå i strid med resultatet av det samråd som låg till grund för lagändringarna.Vi behöver långsiktiga lösningar på bostadsbristen. Vi behöver fler bostäder där människor vill och kan bo. Regeringen för en politik som skapar förutsättningar för att öka byggandet av bostäder. Ett exempel är att en stimulans för nybyggnation genom investeringsstöd på 3,2 miljarder kronor per år nyligen har presenterats.Idén att separera frågan om bostadsrättshavaren får hyra ut sin lägenhet från frågan om vem som blir andrahandshyresgäst är knappast praktiskt genomförbar. Även principiella skäl talar mot den. Eftersom regeln vilar på en intresseavvägning bör bostadsrättshavarens skäl för en uthyrning och föreningens invändningar mot den prövas i ett sammanhang. Jag avser därför inte att ta initiativ i den riktning som föreslås.

Herr talman! Över blockgränser och partigränser är vi alla överens om att problemet på bostadsmarknaden är en stor utmaning för Sverige. Det är ett stort hinder för den ekonomiska utvecklingen. Människor ska kunna flytta dit där jobben finns. Det är inte minst ett problem i det avseendet att Sverige har ett stort mottagande av flyktingar, vilket gör bostadsbristen i Sverige påtaglig.Bostadsbristen är också en frihetsfråga. Människor kanske vill flytta in till storstaden, förverkliga sina drömmar och skapa ett liv på en plats som de alltid har drömt om. Att då inte ha möjlighet att skaffa ett boende skapar problem för människor och för Sverige i dess helhet.Sverige har ett stort problem med bostadsbrist. Den grundläggande orsaken till det är jag och Morgan Johansson helt överens om. Det handlar om att det byggs för lite. Det är en fråga som vi har debatterat många gånger i kammaren och som vi kommer att debattera många gånger framöver. Vi är båda överens om målet. Men frågan är "hur:et". Hur ska vi åstadkomma ett ökat byggande?Jag har ett bra exempel på detta. Det gäller min lillebror, som för ungefär tre år sedan fick ett jobb utomlands, så han flyttade dit. Det gör att hans lägenhet står tom. Under de första två och ett halvt åren var det inga problem att hyra ut lägenheten. Men sedan sa bostadsrättsföreningen nej. Även om vi har ändrat regelverket för att det ska bli svårare för bostadsrättsföreningarna att säga nej finns det en tidsgräns på tre år. Efter det får man inte hyra ut sin lägenhet, om bostadsrättsföreningen säger nej.I Stockholms innerstad finns det alltså en tom lägenhet som ingen nyttjar samtidigt som vi har bostadsbrist. Om min bror skulle ha fått hyra ut lägenheten - till exempel till tre studenter - hade man på så sätt kunnat avlasta den ganska jobbiga situation som många framför allt studenter och unga befinner sig i när det gäller att hitta en bostad i Stockholmsregionen. Det är tråkigt när regeringen samtidigt säger att man vill lösa problemen. Man säger att man vill se till att fler får bostäder. Och man säger att inga lägenheter ska behöva stå tomma, speciellt inte i attraktiva områden.Nu fick vi ett tydligt svar från Morgan Johansson. Han kommer inte att lyfta ett finger. Han kommer inte att ta något initiativ för att motverka att lägenheter står tomma, och det är väldigt trist. Det gör att ekonomin blir lidande. Människor vill flytta till storstäderna, där det finns bostadsbrist, men där finns det inga lägenheter att tillgå. Unga människor som vill flytta hemifrån eller som vill flytta till Stockholm får inte den chansen.Herr talman! Jag har väldigt svårt att förstå varför lägenheter ska stå tomma när det finns människor som behöver bostäder. Svara på den frågan!
Herr talman! Jag delar naturligtvis Fredrik Schultes uppfattning att bostadsbristen är ett stort problem. Det är ett resultat av åtta års borgerlig regering. Det enda som växte på det bostadspolitiska området var högen av utredningar. Jag vet inte hur många utredningar som tillsattes under dessa år, men det var en försvarlig massa papper som producerades. Det kom dock inte fram något i sak när det gällde att öka bostadsbyggandet. Man kan inte bo i en utredning, utan man måste bo i lägenheter, så att säga i riktiga hus. Det är där som man kan flytta in.Det vi gör från regeringen är att vi ökar bostadsbyggandet. Jag säger i mitt interpellationssvar att vi går in med ett investeringsstöd på över 3 miljarder kronor, och det är inte den enda insatsen. Det totala paketet för den bostadspolitiska satsningen uppgår till över 6 miljarder kronor, om man lägger till det som vi vill göra för att stimulera kommunerna där det byggs mycket. Detta kommer att få en väldigt stor betydelse under de kommande åren för att bygga bort den bostadsbrist som den borgerliga regeringen lämnade i arv efter sig.Man måste jobba med riktig politik, med saker och ting som fungerar i verkligheten och inte med symbolfrågor. Det är här som Fredrik Schulte irrar bort sig i den här diskussionen. Han säger att det skulle kunna vara en lösning att man ökar möjligheterna att hyra ut bostadsrättslägenheter i andra hand. Även om man skulle göra det tillkommer det inte en enda ny lägenhet. Det är i så fall gamla lägenheter som kan hyras ut i andra hand.Den gamla regeringen - som Fredrik Schulte understödde - genomförde en förändring i regelverket. I dag gör jag ingen annan bedömning än vad den gamla regeringen gjorde när det gäller att avväga de olika intressen som står emot varandra.En bostadsrättförening vilar på en förvaltningstanke, det vill säga att man tillsammans ska förvalta det hus som man äger ihop. Det handlar om att till exempel vara beredd att ta ansvar för allt från trappstädning till att ta hand om den gemensamma uteplatsen. Man ska helt enkelt i föreningen vara beredd att ta ansvar för hela förvaltningen. Det gör att det finns ett intresse för föreningen att de som bor i föreningen ska vara beredda att ta det ansvaret.Nu säger Schulte: Men det borde räcka med att man bara ger tillstånd till att hyra ut, och sedan ska vem som helst kunna få hyra utan att bostadsrättsföreningen ska ha ett enda ord med i laget. Men också Fredrik Schulte måste ju rimligen fråga sig om det är skillnad på att hyra ut till sin mormor eller att hyra ut till en medlem av Hells Angels. Det kan faktiskt vara en viss skillnad. Föreningen kan kanske ha en viss åsikt om huruvida det ska vara lämpligt eller inte.Om man har en bostadsrätt som man inte tänker använda på väldigt lång tid, då är det väl naturligt att man säljer den så att det blir omsättning på bostadsmarknaden. Man ska inte sitta och tjuvhålla på den i något slags spekulativt syfte. Inte bara jag utan även alla de som tog del av samrådet när den gamla regeringen gjorde sin avvägning är rädda för att det i så fall blir en sådan utveckling.
Herr talman! Det är svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi är helt överens om att det måste byggas mer. Jag för gärna en debatt om det, men nu handlar diskussionen om hur vi kan få ett bättre och mer effektivt utnyttjande av de lägenheter som faktiskt finns. Det var därför som jag ställde min fråga.Det är helt orimligt att det är brist på hundratusentals lägenheter i Stockholm. Samtidigt finns det en massa tomma lägenheter här som ägarna vill hyra ut. Nej, det tillkommer ingen ny bostad om man får hyra ut sin lägenhet i andra hand, men det tillkommer ett nytt boende. En annan människa får då möjlighet att få tak över huvudet eller att förverkliga sin dröm om att flytta till storstaden. Det kan också leda till att ett företag får möjlighet att anställa en ny person.Nu försöker Morgan Johansson skylla ifrån sig på den tidigare borgerliga regeringen. Det har varit brist på bostadsbyggande i Sverige sedan slutet av 80-talet. Jag ser att det sitter en skolklass på åhörarläktaren, och under hela elevernas livstid har Sverige antagligen varit bland de sämsta länderna i västvärlden på att bygga lägenheter. Så var det under den borgerliga regeringen i början av 90-talet, under den socialdemokratiska regeringen under slutet av 80-talet, under Göran Perssons tid vid makten, under Fredrik Reinfeldts tid vid makten och under Stefan Löfvens tid vid makten. Detta är ett jättestort strukturellt problem som Sverige har. Det blir bara larvigt om man ska försöka att göra för mycket politik av det, eftersom vi har haft det här problemet i mer än 30 år.Man måste vända på varje sten. När det nu finns tomma lägenheter i Stockholms innerstad och ägare som vill hyra ut dessa säger Morgan Johansson: Nej, det är bostadsrättsföreningarna som ska få bestämma. Vill de inte att de som äger lägenheterna ska få hyra ut lägenheterna, då ska ägarna inte få hyra ut dem.Herr talman! Vi genomförde ju en förändring som gjorde det lättare för människor att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Vill Morgan Johansson ta bort den regeln? Det skapade en möjlighet för ungefär 20 000 fler människor att skaffa sig en bostad i Stockholms innerstad. Vill Morgan Johansson ta bort den möjligheten? Vill Morgan Johansson kasta ut 20 000 personer från deras tillfälliga boende?Vår lagändring för ungefär fyra år sedan innebar att bostadsrättsföreningar inte får säga nej hur som helst. Den ändringen är på plats, och som jag har förstått det har regeringen inte tagit något initiativ till att ändra den regeln.Morgan Johansson har inte läst min interpellation. Jag säger nämligen inte att man ska få carte blanche och kunna hyra ut till vem man vill, utan jag säger att man måste separera frågan om vem man vill hyra ut till och ifall man får hyra ut. Det är två olika saker. Ifall man är överens med bostadsrättsföreningen om att man får hyra ut kan man eventuellt bråka om vem man ska hyra ut till. Men om man inte är överens om ifall man ens ska få hyra ut sin bostad, ja då kan man väl avhandla den frågan först och sedan avhandla den andra frågan. Annars blir det onödig byråkrati.
Herr talman! Fredrik Schulte gör det enkelt för sig. Han plockar upp en symbolfråga och försöker säga att det ska lösa bostadsbristen. Jag vill naturligtvis inte riva upp lagstiftningen. I så fall har Fredrik Schulte inte lyssnat på mitt interpellationssvar. Jag säger att jag tycker att den avvägning mellan de olika intressen som här står mot varandra är väl gjord. Den gjordes av den tidigare regeringen. Det är inte där min kritik ligger. Min kritik vad gäller bostadspolitiken ligger på en helt annan bog. Den riktas mot den tidigare regeringen.Fredrik Schulte säger att vi har haft bostadsbrist under lång tid. Ja, det har vi haft. Problemet är att under den tidigare regeringen försämrades situationen på bostadsmarknaden för varje år som gick. Det blev inte precis bättre av att det första den borgerliga regeringen gjorde var att ta bort investeringsstödet till hyresrätter. Det gjordes 2006, och från 2006 till 2007 kollapsade byggandet av hyresrätter. Det ligger på ert samvete, Fredrik Schulte.Dessutom för ni i nästan alla de kommuner där ni har majoritet en politik som handlar om att systematiskt sälja ut hyresrätter. Jag fick i förra veckan en siffra från Hyresgästföreningen som visar att det i Stockholmsområdet sedan år 2000 har sålts ut 120 000 hyresrätter som har gjorts om till bostadsrätter. Det innebär att man höjer trösklarna för de ungdomar som vill flytta hemifrån och bilda familj. Alla har inte 1 miljon på banken. De behöver ha möjlighet att hyra lägenhet i stället för att köpa bostadsrätt.Det ska Fredrik Schulte då lösa genom att de som har en bostadsrätt i stället hyr ut den. Det är som sagt en symbolfråga. Det Fredrik Schulte borde göra, om han verkligen bryr sig om att människor har bra hyresmöjligheter, är att se till att det byggs fler hyresrätter. Det har han inte gjort. I stället försvårade den borgerliga regeringen den möjligheten.Här finns en intresseavvägning mellan föreningens intressen och den enskilda bostadsrättshavarens intressen. När den enskilda bostadsrättshavaren köpte sin lägenhet gjorde han eller hon det på precis de premisserna, det vill säga visste att ifall man ska hyra ut lägenheten måste bostadsrättsföreningen ha ett inflytande över det.Det handlar också om vem man ska hyra ut till eftersom hela upplägget vilar på en förvaltningstanke. Det är människor som gemensamt ska förvalta den fastighet de äger tillsammans. I stället för att slå sönder, eller riskera att slå sönder, bostadsrättsföreningstanken på det sätt som Fredrik Schulte är ute efter tror jag att det är mycket bättre att vi gör de stora satsningarna så att det byggs fler hyresrätter.

Herr talman! Jag har märkt att Socialdemokraterna börjat med en ny typ av retorik. De säger: Ni moderater skaffar inte fram tillräckligt många hyresrätter. Därför ska vi stoppa möjligheten att hyra ut fler lägenheter. Samma argumentation kör de med i fråga om överskottsmålet: Ni moderater lyckades inte nå överskottsmålet. Därför tar vi bort det. Det är alltså någon typ av dubbelsjälvmotsägelse.Vi är alla överens om att det behövs fler hyresrätter. Vi är alla överens om att det behöver byggas mer. Frågan är hur. Det är en debatt som jag gärna tar med Morgan Johansson, för det är den viktiga debatten när det gäller bostadsfrågan. Jag försöker inte påskina någonting annat. Men man måste klara av, herr talman, att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vid sidan av att bygga fler hyresrätter, fler bostadsrätter, fler småhus måste man också klara av att titta på det befintliga beståndet, de bostäder som redan finns, och se till att de används mer effektivt.Det är fullständig galenskap att lägenheter står tomma när det finns människor som vill ha en bostad. Morgan Johansson, som är jurist - det är bra att han är justitieminister och jurist - har fastnat i någon form av juridisk dubbeltankevurpa, att nu ser lagen ut som den gör och därför kan vi inte ändra den.Vi måste verka för att så många som möjligt får en bostad. Det här är lågt hängande frukter. Vi kan genom en lagändring som gör det lättare att hyra ut i andra hand få fram tusentals lägenheter i morgon, men det vill Morgan Johansson inte göra. Han tycker att det är väl avvägt trots att bostäder står tomma i områden där det är brist på bostäder. Det är galenskap, herr talman.
Herr talman! Jag sa att den bedömning som den förra regeringen gjorde i den här frågan var väl avvägd beträffande de olika intressen som står mot varandra. Om det nu är så att man har en bostadsrätt som man inte tänker använda under lång tid, varför säljer man den då inte så att någon annan får möjlighet att flytta in i den? Varför ska den stå tom?Det som Fredrik Schulte nu öppnar för, om man vill gå den vägen, är att människor ska kunna sitta och tjuvhålla på sina bostadsrätter hur länge som helst och sedan hyra ut dem i spekulativt syfte. Det tycker jag är helt fel väg att gå. Låt oss i stället ha en politik som innebär att vi bygger fler hyresrätter. Det tillkommer inte en enda ny lägenhet med Fredrik Schultes förslag, utan det är samma gamla symbolpolitik i fråga om bostäder som den som man ägnade sig åt under åtta års tid och som ledde till att bostadsbristen ökade för varje år.Sedan vill jag säga till Fredrik Schulte att jag faktiskt inte är jurist. Jag är statsvetare. Det är ibland en fördel i det här jobbet eftersom man kanske mer ser rättssystemet som en del av samhället och inte enbart själva rättsväsendet. Möjligen gör det också att jag på ett annat sätt ser vilka effekter en ny lagstiftning skulle kunna få både för bostadsrättsföreningarna och för förvaltningstanken i stort, hur föreningar fungerar.Låt oss fortsätta diskussionen om hur vi bäst får ordning på bostadsmarknaden. Där finns egentligen bara en väg att gå, att se till att det byggs fler hyresrätter.